Vad gör nu vpk och de borgerliga? Jo, vpk medverkar till att säga nej till ett pedagogiskt program som man egentligen vill ha. De borgerliga säger nej till ett statsbidrag som till sin karaktär innehåller flera av de drag som man beställer i sitt tillkännagivande. De borgerliga säger nej till en besparing i statsutgifterna, trots att de i sina förslag sparat mer, generellt sett, än vad vi socialdemokrater vill göra.

Herr talman! Jag tycker att det var bra att Bengt Lindqvist tog upp problemet med utbildad personal inom barnomsorgen. Problemet är i själva verket ännu allvarligare än han själv säger. Den nya efterfrågeundersökning som han presenterar visar att det faktiskt behövs en större utbyggnad än vad riksdagen förutsåg i vintras. Skall vi följa efterfrågeundersökningen och dra slutsatsen att efterfrågan har utvecklats på detta sätt, måste vi justera upp de beräkningar vi gjorde i vintras. Då kommer det att behövas ännu mer personal för att förskolan skall kunna byggas ut. Det var uppenbart att Bengt Lindqvist hade tagit illa vid sig av den kritik som vi har framfört mot hans proposition. Men den kritiken vidhåller vi mycket bestämt. Det är faktiskt inte tillfredsställande när regeringen ger intryck av att vilja utveckla skolbarnsomsorgen och använder detta som en inramning till ett förslag som går ut på att minska anslaget. Det är inte tillfredsställande att regeringen, när den lägger fram en besparingsproposition, inte talar om hur mycket pengar man avser att spara. Att man sedan lyckats hitta en borgerlig proposition som var lika dålig är faktiskt inget bra försvar. Jag är den siste att försvara propositionen från 1978. Jag tycker att den var eländig. Det har revisorerna också kommit fram till. Att ta den som dygdemönster och något att imitera är verkligen att sätta ambitionerna mycket lågt, Bengt Lindqvist. Jag hoppas verkligen att vi kan enas om att det var en dålig proposition och att den typen av kalkyler inte skall användas. Jag vill bestämt bestrida att vi har varit ute efter att raljera. Vi har ganska hårdhänt recenserat regeringens proposition och funnit att den inte duger som underlag för ett beslut. Vi har också tyckt oss finna ett försök att ge sken av någonting annat än det man verkligen föreslår. Det tycker vi är värt att brännmärka från denna talarstol.

Herr talman! I debatten har Bengt Lindqvist deklarerat att han har ett intresse för vårt förslag om vårdnadsersättning eller av en utbyggnad av garantibeloppet, om han hellre vill uttrycka det så. Med hänvisning till den efterfrågeundersökning som har genomförts skulle jag vilja fråga om man också har efterhört människors önskemål rörande vårdnadsersättning. Jag vet att de undersökningar som hittills har gjorts visar på en stor majoritet för införandet av en vårdnadsersättning. Det skulle säkerligen också en ny undersökning göra. Statsrådet Lindqvist kom in på fritidshemsverksamheten för mellanstadiebarnen. På en punkt instämmer jag med honom. Jag är övertygad om att man kan utnyttja resurserna på ett bättre sätt. Men om man nu vill utnyttja resurserna bättre förstår jag inte den negativa syn på familjedaghem för skolbarn som framskymtar i propositionen. Statsbidraget till fritidsverksamheten för skolbarn i årskurserna 4-6 bestäms med ledning av det antal barn i årskurserna 1-3 som har plats på fritidshem och daghem. Men man räknar inte med dem som har plats i familjedaghem. Man säger också i propositionen att för att en plats i familjedaghem skall anses likvärdig med en plats på fritidshem krävs att den kombineras med inskrivning vid öppet fritidshem. Det förvånar, eftersom det trots allt rör sig om barn som går i skolan större delen av dagen. Dessa barn skall alltså gå i skolan, kanske till kl. 3, sedan skall de möjligen få gå till ett familjedaghem, men för att familjedaghemmet skall anses likvärdigt med fritidshem måste de också vara inskrivna vid öppet fritidshem. Jag kan också nämna att majoriteten i utredningen ställde ett krav på att familjedagbarnvårdarna skulle ha tvåårig barnskötarutbildning för att accepteras. Det har inte tagits upp i propositionen.
Herr talman! Bengt Lindqvist tog upp SCB:s undersökning. Jag vill i likhet med Ulla Tillander fråga statsrådet om man i undersökningen frågade föräldrarna om de skulle vilja ha stöd för att ta hand om sina barn i hemmet, och hur många som efterfrågade enskilda alternativ eller familjedaghem. Det finns ju åtskilliga undersökningar som visar att många småbarnsföräldrar vill ha ett stöd för att kunna ta hand om sina barn i hemmet, inte minst den undersökning som Jörgen Westerståhl och Folke Johansson har gjort, Bilden av Sverige. Den visar att av socialdemokratiska föräldrar med barn på daghem skulle hela 44 96 föredra någon form av bidrag eller vårdnadsersättning. Bland hemarbetande småbarnsföräldrar med socialdemokratiska sympatier var siffran 81 9. Bengt Lindqvist påpekade att det var Karin Söder som skrev direktiven för fritidshemskommittén. Visst var det så, men betänkandet och propositionen hade sett annorlunda ut med en borgerlig majoritet. Propositionens statsbidragsförslag är inte ändamålsenligt. Det ger inte någon stimulans till alternativa, enskilda former av skolbarnsomsorg. Familjedaghemmen diskrimineras, och där finns en övertro på institutionslösningar och lösningar i kommunal regi.

Herr talman! Till Bengt Lindqvist vill jag säga att socialdemokraterna ju har velat ändra färdriktning för fritidshemmen. Det vill inte vpk vara med om. Vi vill inte heller ta bort statsbidragen till fritidshemmen för 10-12 åringar. Därför har vi yrkat avslag på propositionen. Nu är socialdemokraterna och regeringen sura för att vi håller fast vid de krav som vi ställde i vår motion. Det som Bengt Lindqvist säger om det pedagogiska programmet är inte sant. Det ligger fast, man arbetar på programmet och det är mycket viktigt att så sker. Om socialdemokraterna och regeringen lägger fram dåliga förslag, får de faktiskt finna sig i att de får kritik från vänsterpartiet kommunisterna. Jag vill också säga att jag önskar — det har jag sagt tidigare i debatten — att arbetarmajoriteten kunde användas på ett konstruktivt sätt för att få ett rättvist och jämlikt samhälle. Men en sådan enighet kan bara baseras på riktiga och bra förslag. Det är också helt klart att jag inte har något till övers för de borgerliga partiernas reaktionära familjepolitiska förslag. Men i det här fallet tillstyrker de borgerliga partierna vpk-yrkandet om avslag på propositionen, och då står vi naturligtvis kvar vid våra förslag, om inte helt nya tongångar hörs och helt nya förutsättningar kommer att gälla, och så har inte varit fallet i den här frågan. Jag vill sedan bara kommentera vad Bengt Lindqvist sade om att barnen i 10-12-årsåldern inte kommer till fritidshemmen. Det beror på att man inte har byggt ut fritidshemmen för de ålderskategorierna, precis som Anita Persson sade. Där man har gjort det och där man har en bra verksamhet är den mycket efterfrågad och mycket värdefull. Verksamheten blir vad man gör den till, men för det behövs det större statsbidrag och en rejäl satsning på personal och barngrupper. Då blir det en meningsfull verksamhet.
Herr talman! Ur en ohelig allians som den som nu i den här frågan uppstått mellan vpk och de borgerliga partierna kan bara kraftlöshet komma. Det enda som medlemmarna i denna allians i dagens debatt kan komma överens om är att vi skall behålla ett system som ingen vill ha. Det är resultatet av den uppläggning som socialutskottets majoritet nu har valt. Låt mig om det pedagogiska programmet säga att finessen med uppläggningen i propositionen är att riksdagen med sitt beslut att ställa sig bakom ett sådant program skulle sanktionera programmet, som då skulle få ett politiskt stöd som skulle betraktas som mycket värdefullt. Det stödet får enligt min uppfattning inte det pedagogiska programmet i och med att propositionen avslås. Vad som hänt när det gäller familjedaghemmen är att vi jämställt statsbidraget till familjedaghemmen med statsbidraget till platser i lågstadiefritidshemsverksamheten. Däri ligger ingen nedklassning av familjedaghemmen. I övrigt tror jag ingen kan hitta några sådana skrivningar i propositionen. Ann-Cathrine Haglund frågade varför vi i SCB-undersökningen inte har frågat om en vårdnadsersättning — det är av det enkla skälet att det i det verkliga livet inte finns ett alternativ som föräldrarna kan välja som heter vårdnadsersättning. Då kan man inte heller gå ut och fråga om det. Jag vill också fråga: Vilket av de borgerliga partierna kan presentera en vårdnadsersättning som är ett verkligt alternativ till förvärvsarbete för dem som har att tänka på sin egen försörjning?
Herr talman! Vi kan presentera ett verkligt alternativ. Det är inte fråga om alternativ som fullt ut kompenserar ett förvärvsarbete — det har vi aldrig sagt — men det är ett alternativ som ger föräldrarna möjlighet att ägna mer tid åt sina barn. Det är intressant att höra Bengt Lindqvist säga att det statsbidragssystem som finns är så nedgånget och dåligt. Det är i praktiken ungefär samma statsbidragssystem som finns för de yngre barnen. Tidigare i dag har vi hört socialdemokraterna förklara att det statsbidragssystem som finns för de yngre barnen, alltså förskolebarnen, är utmärkt och kan bibehållas. Det är vi från oppositionen som har sagt att det systemet är dåligt. Då har vi av Evert Svensson och andra fått höra att den kritiken är helt felaktig. Men nu säger alltså också Bengt Lindqvist att statsbidragssystemet är dåligt. Jag tycker det erkännandet är intressant. Det vore värdefullt om Evert Svensson och hans kolleger i kammaren tog hänsyn till det när de röstar om statsbidragssystemet för förskolebarnen.
Herr talman! I stället för ett statsbidragssystem som inte är bra begär vi ett nytt förslag till statsbidragssystem — som är neutralt, som uppmuntrar alternativen, som är lätthanterligt och som säger att kommunerna skall ta med alternativen i sina barnomsorgsplaner. Det är ett bra mycket bättre statsbidragssystem. Vårdnadsersättning finns inte i verkliga livet, säger Bengt Lindqvist. Nej, tyvärr finns inte någon sådan. Men vore det inte en idé att ta reda på hur många människor som skulle vilja ha en vårdnadsersättning? Av de undersökningar där man har gjort försök att göra det kan man konstatera att en majoritet vill ha en vårdnadsersättning eller ett stöd för att kunna ta hand om sina barn i hemmet.
Herr talman! Statsrådet säger att det inte finns något alternativ, men det finns ju ett sådant, nämligen vårt förslag om vårdnadsersättning, som ger en viss ersättning till den som väljer att vara hemma på heltid. I dag får han eller hon ingenting. Dessutom underlättar vårdnadsersättningen för småbarnsföräldrar att förkorta arbetsdagen, och det är mycket viktigt. Vidare understryker Bengt Lindqvist att han nu är positiv till familjedaghem, och det skall vi naturligtvis med tacksamhet notera. Men egentligen är det inte bara fråga om att vara positiv till familjedaghem, utan frågan gäller om regeringen är lika positiv till den ena barnomsorgsformen som till den andra. Det är först om så är fallet som dessa kan behandlas som likvärdiga alternativ och som föräldrars rätt att välja mellan likvärdiga alternativ kan hävdas. Det är också först då som den klåfingriga benägenheten att styra och ställa kan hävas.
Herr talman! Bengt Lindqvist sade att det har ingåtts en ohelig allians, och det kan ibland bli så när regeringen lägger fram dåliga förslag. Han sade att man behåller ett system som egentligen ingen vill ha. Ja, det är sant. Man behåller det statsbidragssystem som finns i dag, och det är bättre än det förslag som regeringen har lagt fram, vilket innebär att man i stort sett tar bort statsbidragen för 10-12-åringar. Jag skulle förstås mycket hellre ha sett att regeringen införde det statsbidragssystem som vpk föreslår, ett statsbidragssystem där man täcker 75 20 av driftskostnaden och knyter ihop bindande kvalitetsnormer för personaltäthet med barngruppsstorlek. Vad som har hänt i frågan om barnomsorgen, både vad gäller fritidshem — och mest markerat där enligt de föreliggande förslagen — och vad gäller daghemsverksamheten, är att socialdemokraterna har gått åt höger. Samtidigt begär de att vänsterpartiet kommunisterna skall följa efter. Socialdemokraterna och regeringen får faktiskt ta ansvar för de förslag som man lägger fram. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte ta det ansvaret. Jag tycker att det är positivt att socialdemokraterna nu förstår att personal måste utbildas i tillräckligt hög grad. Det har vänsterpartiet kommunisterna sedan länge förespråkat, men regeringen har i stället lagt ned utbildningar. Så har skett bl.a. på Gotland, medan vänsterpartiet kommunisterna velat ha utbildningen kvar. Det ”historiska beslutet” tycker jag genomförs under falsk flagg. Vad man vill åstadkomma med det är dellösningar, en utbyggnad av deltidsförskola och öppen förskola till 177 000 platser, medan daghemsverksamheten — som verkligen skulle behöva utökas — byggs ut till endast 55 000 platser. Och vad som är än värre: kommunernas barnomsorgsplaner visar att man har för avsikt att bygga ut bara 20 000 platser. Inte ens det beslut som man tidigare fattat och som är helt otillräckligt kommer att fullföljas, och det är mycket oroande. Jag frågade tidigare vilka lösningar som regeringen kan anvisa på den punkten.
Herr talman! Med sin fråga ställer sig Daniel Tarschys egentligen helt utanför diskussionen om mellanstadiebarnen och behovet av att få en annan inriktning på verksamheten. Det är ju alldeles uppenbart att man med det till platserna i fritidshemmen bundna statsbidraget inte kan åstadkomma de fria aktiviteter som det stora flertalet av 10-12-åringarna skulle ha glädje av. Jag vill vidare fråga Ann-Cathrine Haglund och Daniel Tarschys om man möjligen skulle vara intresserad av att SCB gick ut och frågade om föräldrarna vill ha centerns förslag till vårdnadsersättning, eller hur vi skall utforma frågorna på denna punkt för att de skall bli realistiska. När det gäller vpk vill jag ställa följande fråga: När skall vpk komma ned på jorden i debatten om barnomsorgen? Det har här nämnts att det behövs 800 000 platser i barnomsorgen. Detta antal avser samtliga barn, och de skall alltså beredas plats oavsett om föräldrarna vill ha dem i barnomsorgen eller inte. Vår utbyggnad skulle alltså ske med utgångspunkt i ett behov av 800 000 platser. Jag vill också upplysa Inga Lantz om att vad hon än säger om fasta platser i fritidshemmen för 10-12-åringar går dessa barn 172 dagar om året i skolan sex timmar om dagen. Då är dessa fritidshemsplatser tomma och personalen, som är heltidsanställd, står där utan barn. Det är den enkla sanningen. Därför måste man på något annat sätt bearbeta den verklighet vi lever i och utveckla system som fler vill ha.

Herr talman! Under den gångna helgen besökte jag ett litet samhälle i Skåne. På ett stort textat plakat i ett skyltfönster i en liten ICA-butik fanns en enträgen uppmaning till föräldrar att hjälpa samhället att hejda all förstörelse som ägde rum. Lekmiljöer blev livsfarliga för att barn och ungdomar uppförde sig som marodörer på kvällar och i synnerhet under helger, stod det. Under förstamajhelgen vädjade sociala myndigheter och polismyndigheter, i synnerhet i de stora kommunerna, till föräldrar att inte släppa barn och ungdomar vind för våg. Och likväl, det vet vi, inträffade det som inte borde få inträffa i vårt välfärdsland — förstörelse, massfylleri, slagsmål etc. När myndigheter känner sig mer eller mindre hjälplösa, vädjar man till föräldrar, till hemmen. Då duger föräldrarna, som annars ofta skall ha staten som förmyndare. Jag är övertygad om, herr talman, att hela vårt svenska samhälle är i behov av en familjernas, en hemmens renässans, en föräldraskapets renässans. För att relationer oss människor emellan skall kunna bli så trygga som möjligt, för att respekten för medmänniskor skall bli så omfattande som möjligt, krävs det givetvis att vi håller oss med ett gemensamt etiskt minimum. Och det är ren vilsenhet, vill jag påstå, att orda om etik och värderingar, om man inte samtidigt vågar eller vill tala om i vilken livsåskådning eller filosofi dessa värderingar har sin förankring. Utskottet — jag måste få säga det — verkar väldigt valhänt när man skall hantera frågor som har med etik att göra. Man vill ha det till att det skulle stå i strid med pluralismen att plädera för att, vilket jag gör i motion §0606, förskolans pedagogiska verksamhet skall förankras i kristna grundvärderingar. Det är ju precis tvärtom! För att vi skall respektera olikheter måste vi ha vissa grundvärderingar gemensamma. Jag vet att man i utskottet gjort gällande att exempelvis judarna skulle uppleva det på något sätt diskriminerande om t.ex. förskolan skulle vara förankrad i kristna grundvärderingar. Jag skulle inte alls ha något emot att plädera för att förskolan skall vara förankrad i judisk-kristna grundvärderingar. Att jag i motionen enbart skriver kristna grundvärderingar har självfallet sin förklaring i att kristendomen är vår kulturs religion. Utskottet borde faktiskt väl känna till att man annars ofta i internationella sammanhang, där det kan vara befogat, talar om den judisk-kristna etiken. Utskottet citerar på s. 15 i betänkandet vad man citerat tidigare, att det är ”naturligt att ägna uppmärksamhet åt bl.a. de stora religiösa högtider som firas i vårt land”. Är det något som skulle kunna verka stötande — jag tror det inte, men jag säger skulle kunna — är det just att uppmärksamma de stora religiösa högtiderna, jag förmodar att utskottet menar kristna, eftersom exempelvis judar och kristna inte firar samma högtider. Herr talman! Det är alldeles uppenbart att utskottsmajoriteten inte skiljer mellan etiska grundvärderingar och trosläror eller trosfrågor, och det är förvånande. Jag är klar över att det finns grupper som inte vill ha sina barn i en förskola med kristna eller judisk-kristna grundvärderingar. Just därför skall förskolor med olika huvudmän givetvis accepteras och stödjas. Men jag måste i detta sammanhang få fråga ledamöter i utskottet, gärna liberalen Daniel Tarschys och broderskaparen Evert Svensson, som är ordförande resp. vice ordförande, och andra också: Vad menade ni i era partier, när ni häromdagen, då invandrarpolitiken var på tapeten, krävde av invandrarna att ”följa de normer som i det svenska samhället gäller för mänsklig samlevnad”? Ni fordrade av invandrare att dessa skulle omfatta ”de grundläggande värderingar om vilka det råder enighet i Sverige”. Jag frågade då här i kammaren vilka grundläggande värderingar som avses och vilken filosofi eller religion dessa värderingar är förankrade i, men jag fick inget svar. Nu kan det vara på sin plats att fråga igen när socialutskottet talar om något så märkligt som att ”på objektiv grund ge barnen insikt i och respekt för olika religiösa livsmönster”. Utskottet ordar också truistiskt om att ”vi numera lever i ett pluralistiskt samhälle, där människor i större utsträckning än tidigare har skilda uppfattningar i religiösa och andra livsåskådningsfrågor”. Javisst! Men vilka grundläggande värderingar råder det enighet om i Sverige? Och vilka normer gäller i det svenska samhället för samlevnad? Det beslutades ju häromdagen att sådana existerar. Har inte dessa med livsåskådningsfrågor att göra? I Norge antog man för ett par år sedan någonting som kallas Barnehageloven. I portalparagrafen, 1 §, står det: ”Barnehagen skall hjälpa till med att ge barnen en uppfostran i överensstämmelse med kristna grundvärderingar.” I samma lags föreskrifter står det i 1§: ”Barnehagen skall bygga sin verksamhet på de etiska grundvärderingar som är förankrade i kristendomen. Den etiska vägledning som barnehagen ger skall ta hänsyn till barnens ålder, mognad och hemmiljö. Barnehagen skall förmedla centrala kristna traditioner, så som de bl.a. kommer till uttryck i de stora kristna högtiderna.” Tror utskottsmajoriteten att den norska regeringen inte anser att Norge är ett pluralistiskt samhälle? Eller anser utskottet att Norge inte är ett pluralistiskt samhälle? Vad är det som gör att era partipolitiska motsvarigheter i Norge och i Västeuropa i övrigt kan acceptera sådana här skrivningar, medan dessa tydligen måste avvisas i Sverige? Eller är det kanske så att Daniel Tarschys, Ulla Tillander, Anita Persson och andra skulle kunna ställa sig bakom de här formuleringarna? Hur kan det annars komma sig att Gro Harlem Brundtland, som nu regerar i Norge, inte alls i sin regeringsförklaring sagt sig vilja riva upp den lag som kom till under den tidigare borgerliga regeringen? Heder åt moderaterna, som tagit upp min motion i sin reservation nr 14. Det borde verkligen vara uppenbart för alla att lika väl som vi behöver moral, etik och värderingar ute i samhället — det talas nu väldigt ofta om etik i samband med börsen; nästan dagligdags kan man läsa om att vi måste ha etik och moral på börsen — har naturligtvis barnen rätt till grundläggande värderingar och etisk vägledning. Kom gärna, gott folk, och påstå att ni vill ha andra värderingar för förskolan än de kristna. Men tala då om vilka! Tro inte på ett vakuum, för det är att öppna för den vilsenhet som vi sedan alla är så benägna att klanka på. Isolera inte Sverige från Västeuropa i detta avseende och isolera er inte från era broderpartier i Norden och Västeuropa. Folkpartisterna Daniel Tarschys och Per Arne Aglert säger i ett särskilt yttrande med anledning av yrkandet i min motion beträffande kristna grundvärderingar att föräldrar som efterfrågar en mer konfessionellt präglad barnomsorg, skall få en sådan. Jag tycker att det är mycket bra att det står skrivet, men jag utgår ifrån att folkpartiet inte blandar ihop en konfessionell förskola med den typ av förskola som jag pläderar för. Så till slut några ord om utskottets ovilja att låta dagbarnvårdare få räkna in egna barn som underlag för sitt arbete. Det är en rent beklämmande hållning utskottet intar. Hur har ni kunnat låsa er fast på det vis som nu har skett? Jag har träffat flera dagbarnvårdare som måst sluta med att vara dagbarnvårdare när de fått egna barn, för då sjunker lönen så mycket att de inte längre klarar av att vara dagbarnvårdare. Nog begriper väl alla att det är fullständigt vrickat och uppfattas som helt orimligt av många människor, om inte av alla, att man samtidigt som man står i tamburen och tar emot andras barn måste skicka i väg sina egna. Om man inte gör det, sänks lönen. Jag måste säga att det är mycket sällsamt att förvänta sig att föräldrarna skall tycka att det är den naturligaste saken i världen att man, samtidigt som man sysslar med omsorg om andras barn, måste skicka i väg sina egna barn för att bli betraktad som heltidsarbetande. Man kan naturligtvis följa med de egna barnen till ett daghem och där syssla med barnomsorg. Jag kan inte tänka mig att någon då får för sig att de egna barnen i den miljön skulle räknas bort när det gäller underlag för den arbetsinkomst som man självfallet har rätt till. En utbildad förskollärare kan också lämna daghemmet, gå hem och i hemmiljön vårda och fostra barn. Då måste man alltså skicka tillbaka sina egna barn till daghemmet för att arbetet skall värderas tillräckligt. Jag har alltså träffat flera, det vill jag understryka, dagbarnvårdare som har skolat om sig därför att de inte kunnat leva på sin lön när den reducerats. Herr talman! Jag skall avslutningsvis be att få yrka bifall till reservationerna 4, 6, 14, 16, 17, 22, 23, 25 och 26 samt motion 617.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 30 finns en reservation av moderaterna om att brutalt avskaffa det statliga barnmiljörådet. Ett halvår skall det få på sig att avveckla sin verksamhet. Det är inte första gången som moderaterna motionerar i denna fråga. Men nu tycker jag att det får vara nog. Det är dags att vi lyfter fram de förslagen i rampljuset och granskar vad de innebär. Vet moderaterna vad barnmiljörådet står för? Åtgärder till förmån för en god och säker barnmiljö är inte överflödiga, men barnmiljörådets uppgifer bör lika gärna kunna ombesörjas av andra sedan länge befintliga stora och resursstarka statliga verk, säger moderaterna. På detta sätt vill man spara 1,5 miljoner nästa år, sedan totalt 3 milj.kr. per år. För 3 miljoner är vad denna statliga myndighet kostar. Jag upprepar: 3 miljoner. För dessa 3 miljoner gör denna myndighet en fantastisk insats. Det tror jag alla kan vittna om som haft kontakt med rådet. Moderaterna är annars varma förespråkare för att nedrusta byråkratin. Men i den här frågan vill man uppenbarligen göra tvärtom. Här har man ett statligt verk med små medel som man nästan trollar med. Med fantasi, kreativitet, obyråkratiska initiativ och ett enormt kontaktnät ute i samhället utan några byråkratiska hinder eller myndighetsavgränsningar som sätter stopp verkar barnmiljörådet. Genom dessa kontakter lyckas man också få fram andra pengar från försäkringsbolag, stiftelser, osv. för att få fram material och projekt. Har moderaterna studerat verksamhetsberättelsen? Har moderaterna sett vad innehavare av dessa 9,9 tjänster utför? Har ni tagit del av det omfattande informationsmaterialet? Har ni suttit på kansliet och tagit del av den ström av samtal och brev som kommer från föräldrar, barnavårdscentraler, skolsköterskor, parklekspersonal och dagbarnvårdare med idéer och tips om hur man kan förebygga olyckor och hur man kan förbättra lekmiljöer? Jag tror inte att moderaterna har gjort det. Dödsolyckorna bland barn har i stort sett halverats på tio år. Ett intensivt säkerhetsarbete har bedrivits. Men, säger moderaterna, låt andra stora, etablerade myndigheter sköta detta. Det är bara det att det finns tre invändningar. För det första: Det måste finnas en samlande instans som har barnen som utgångspunkt. Den utgångspunkten kan inte alla verk och myndigheter ha. Därför behövs det en samordnande faktor, som hela tiden ser på olika förslag utifrån barns perspektiv. För det andra: Om man bara ser på säkerhetsaspekter, kan vi snart få barn som ser ut som små robotar i hjälmar och västar och som aldrig får göra någonting. För om man bara betonar säkerheten, tappar man barnens primära behov av lek och lust och av att röra sig fritt, att pröva på, att testa. Här har barnmiljörådet sin stora uppgift: att förena lekbehov och säkerhet. Den kombinationen är absolut nödvändig. För det tredje: Ett litet, obyråkratiskt verk uträttar betydligt mer på ett sådant här område än några tjänstemän här och där, som skall jobba med barnfrågor på olika verk. De kommer att bli ensamma. De kommer inte att förmå ta initiativ, få överblick och se på barnens totala behov. Moderaterna talar annars gärna om att stärka familjerna, men vad gör barnmiljörådet om inte just detta? Barnmiljörådet lägger sig inte i om det blir barnbidrag, utbyggd barnomsorg, eller vårdnadsbidrag. Den debatten för man inte där. I stället betonar man säkerhetsaspekter och lekens och den totala miljöns betydelse för barnens utveckling. Man ger idéer och synpunkter på hur miljöer kan vara utformade — oavsett om barnen vistas i familjedaghem, på dagis eller hemma. Man har synpunkter på den miljö där barnen finns. Vilka är det som har glädje av detta om inte enskilda familjer?

Barnens fria och lustfyllda lek hotas i dag av olika orsaker. Samtidigt står vi här i riksdagen och diskutera: oftast enbart olika bidragsformer. Det är självklart att vi måste göra det, men vi får inte glömma att barnens totala miljö håller på att hastigt förändras. Det är i denna situation moderaterna vill avskaffa barnmiljörådet, som kostar statskassan 3 milj.kr. per år. Är det barnen och familjerna som moderaterna vill hjälpa med detta? Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 27.
Herr talman! Vi har fört diskussioner om barnmiljörådet flera gånger här i kammaren, och jag har som regel fört dem med Anita Persson. Vi har alltid varit överens om att barns miljö och barns säkerhet är någonting utomordentligt väsentligt. Jag kan också försäkra Margareta Persson att vi noga har gått igenom instruktion och verksamhetsberättelse för barnmiljörådet och sett vad rådet har uträttat. Även om man har gjort ett ambitiöst arbete, finns det ingenting som inte precis lika bra skulle kunna utföras av socialstyrelsen, av andra verk och, främst, av kommunerna. Kommunerna har ju det nära ansvaret för och överblicken över barnens miljö ute i kommunerna. Även om barnmiljörådet uträttar storverk kan jag inte förstå hur man skall kunna åtgärda videovåld och skilsmässor genom rådets åtgärder. Nej, barnmiljörådets uppgifter kan mycket väl överföras till andra verk och till kommunerna. Jag är helt övertygad om att kommunerna mycket noga värnar om barns säkerhet och barns miljö, precis som självfallet också föräldrarna gör.
Herr talman! Moderaterna säger att arbetet är viktigt, men skär utan vidare bort 3 miljoner. Jag måste fråga: Vilka tjänstemän på olika myndigheter och verk skall då utföra detta värdefulla arbete, där de sitter en och en utan att kunna samordna arbetet? Moderaterna vill ju inte tillföra dessa 3 miljoner till något annat verk. Sedan raljerar Ann-Cathrine Haglund och säger att hon inte förstår hur barnmiljörådet skall kunna åtgärda skilsmässor och videovåld. Det är självklart att inte en statlig myndighet kan göra detta, som en rent konkret åtgärd. Men eftersom moderaterna tycker att rådet är onödigt måste jag fråga: Vilka andra statliga verk skall i så fall åtgärda dessa allvarliga förändringar i barns miljö? Det finns självfallet ingen myndighet som kan göra det ensamt. Just därför behövs en samordnande instans som väcker debatt och tar upp situationen från barns perspektiv.
Herr talman! Jag är helt övertygad om att socialstyrelsen kan klara den nödvändiga samordningen. Vi har alla ett ansvar för barns miljö och säkerhet i våra förslag när det gäller familjepolitik, trafiksäkerhet osv. Ansvaret behöver inte ligga på något särskilt verk eller någon särskild myndighet. Det är onödig byråkrati.
Herr talman! Helt kort: Det är inte bara socialstyrelsen som är inblandad. I stort sett alla myndigheter har något i sitt område som berör barns behov. Det gäller trafiksäkerhetsverket, statens planverk osv. Därför måste vi ha en instans som knyter ihop de olika verken och myndigheterna. Genom den erfarenhet som jag tidigare gjort inom handikapparbetet vet jag att det är samma sak där. Man kan glatt och villigt säga att alla myndigheter och kommuner skall tänka på handikappaspekten — och det tycker vi — men om man då också avskaffar de speciella instanser som har till uppgift att särskilt bevaka handikappfrågorna, då tappar man den totala kontrollen och det totala ansvaret. Det är alltså precis samma sak i den här frågan.

Herr talman! Efter Alf Svenssons magistrala ”utskåpning” av det utskott som jag tillhör var det ingen av dem som hade replikrätt som ansåg sig böra bemöta honom, och jag förstår dem. Dessutom har Alf Svensson närvarorätt och skulle kanske kunna få yttranderätt i utskottet, men jag har aldrig sett honom där någon gång. Där kunde han ha undervisat oss om vad vi skulle tycka och tänka. Men det var inte därför jag begärde ordet, herr talman, utan det var med anledning av socialutskottets betänkande 30 och reservation 24 som jag ville säga några ord. Statrådet Lindqvist sade i ett av sina inlägg tidigare i dag ungefär: Det viktigaste nu är att göra det möjligt för föräldrarna att förena förvärvsarbete med omsorg om sina barn — det är detta vi borde syssla med framdeles. Jag delar uppfattningen att det är mycket viktigt. Om det är det viktigaste har jag för egen del inte hunnit bedöma. Jag föreslår därför att statsrådet snarast säger till socialstyrelsen att man har meddelat alldeles fel i sitt meddelandeblad nr 8/1986. Där står det att dagbarnvårdares egna barn aldrig får medräknas i underlaget för statsbidrag. Vem avgör det? Är det socialstyrelsen, regeringen eller den kommun som skriver in barn i barnomsorgen? Jag menar, utan minsta tvekan, att det juridiskt och praktiskt sett är kommunen som skall avgöra vilka barn som skall skrivas in i barnomsorgen. Om en förskollärare eller barnsköterska säger att hon kan anta den plats som hon har blivit erbjuden om hon får ta med sig sitt barn, ordnar kommunen i regel detta. Det sker antingen genom en överinskrivning eller också genom en placering på det aktuella daghemmet eller någon annanstans. Men hur gör en kommun om någon som vill bli dagbarnvårdare säger att hon gärna skulle vilja ha fulltidsarbete, därför att hon behöver fulltidslön, men har ett eller två barn i förskoleåldern som hon vill ha omhändertagna för omsorg i kommunens barnomsorg? Skall man i kommunen då säga följande? Ja, det går bra. Vi kan skicka i väg barnen långt bort till någon barnstuga. Eller också kan vi lämna dem till en grannfru, så att du sedan kan ta emot fyra barn, vilket i regel är det antal som enligt avtalet ger full betalning. Var finns jämlikheten mellan den som arbetar på en barnstuga och den som i sitt eget hem har en liten barnstuga för fyra barn? Jag tror inte att det finns någon som tycker att det är rim och reson i en sådan ordning. Den av statsrådet förordade ordningen tillämpas nu för fullt i flera kommuner. Antingen har de inte läst socialstyrelsens egendomliga tolkning, eller också har de inte brytt sig om den. Jag föreslår att Bengt Lindqvist omedelbart säger till socialstyrelsen: Ändra för allt i världen ert meddelande, för det går precis tvärtemot vad jag har sagt i riksdagen en av de sista dagarna under vårterminen! Nu skall vi hantera denna fråga så, att de som vill ha fulltidsarbete och också sköta om barnomsorgen skall kunna få göra det. Det finns ju uppenbarligen redan nu ett annat sätt att gå till väga på. Egentligen var det kanske synd att denna fråga aktualiserades i en motion, så att vi måste yttra oss om den. Den ordning som förespråkas tillämpas för fullt ute i kommunerna, och jag ser inte något fel i att så är fallet.

Herr talman! Efter vad Per Arne Aglert sade kan jag förstå att han helst skulle se att jag aldrig tog till orda här i kammaren. Han ogillar naturligtvis särdeles om jag har åsikter som avviker från dem som företräds av det utskott där han sitter, för där förkunnas självfallet ex cathedra allting som är rätt och riktigt. Att Per Arne Aglert inte ser en sådan som mig när jag deltar i utskottssammanträdena får jag väl också acceptera: Annars finns det nog statistik på att jag har varit där. Jag har däremot inga möjligheter att i utskottet komma till tals med Per Arne Aglert — det trodde jag faktiskt att han kände till. Han är ju ordinarie ledamot och jag suppleant. Det var sällsamt att Per Arne Aglert här trots allt kunde ta upp till debatt ett av de ämnesområden som jag avhandlar i en av mina motioner. Tänk att han nedlät sig till något sådant! Herr talman! Jag har nu två gånger frågat här i kammaren vilka gemensamma, grundläggande värderingar som invandrare skall rätta sig efter, och jag har frågat vilka gemensamma normer för samlevnaden som gäller i Sverige. Jag vill givetvis veta i vilken filosofi eller religion dessa grundläggande värderingar och normer har sin förankring. Jag har inte hört ett knyst när det gäller dessa frågor. Det tycker jag är en mycket talande tystnad.
Herr talman! Det är möjligt att Alf Svensson har deltagit i socialutskottets sammanträden någon gång. Jag har gjort det vid samtliga tillfällen sedan jag blev riksdagsman, men då har Alf Svensson inte varit synlig. Jag har varit med sedan den 1 december, så det kan inte vara många sammanträden Alf Svensson deltagit i. Frågan om vem som har varit nedlåtande i kammaren i dag får väl de som lyssnat avgöra. Något mera nedlåtande än det anförande Alf Svensson höll här förut har jag inte hört på länge.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 19 samt utbildningsutskottets betänkanden 27 och 37 kommer att debatteras i nu nämnd ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså arbetsmarknadsutskottets betänkande 19 om sysselsättningsskapande åtgärder. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.
Herr talman! Regeringens kompletteringsproposition i de delar som avser sysselsättningsläget och situationen på arbetsmarknaden läggs i en miljö som är densamma som den som vi hade när kammaren tog ställning till budgetpropositionen. Därför finns det inte stor anledning att tillägga särskilt Prot. 1985/86:162 mycket i förhållande till vad som sades i den debatten. Det är bara att konstatera att vi har ett utomordentligt oroande arbetsmarknadsläge. Vi har i dag fler människor i öppen och dold arbetslöshet än vi hade när krisen var som djupast 1982. Vi har en regering som är i stort sett utan nya idéer om hur man skall hantera detta och som också har låtit sina egna experter konstatera att det, för att man ens skall lyckas hålla arbetslösheten på den nivå vi har i dag, krävs en tillväxt i ekonomin, som vida överstiger den man hittills har lyckats åstadkomma med den egna politiken. För att vi skall komma ned till den traditionella svenska nivån krävs en tillväxtökning som är utomordentligt stor — tillväxten måste fördubblas. De positiva utvecklingstendenser som vi har sett på arbetsmarknaden har främst externa orsaker. De är beroende av politik som drivs av andra regeringar i andra länder. Det handlar om positiv inverkan av oljeprisförändringar, fallande dollarkurser, en utomordentligt strikt och hård antiinflationspolitik i resten av OECD-länderna, etc. Men det finns, som sagt, inte så stor anledning att orda så mycket mer om det. Det som det däremot finns skäl att säga någonting om i dag, herr talman, är situationen på avtalsmarknaden. Det som skulle bli avtalet som bröt trenden mot för snabbt stigande lönekostnader ser nu ut att bli motsatsen. Jag tror att det finns skäl att se utomordentligt allvarligt på den kaotiska situation vi har fått och att det också finns skäl att för framtiden vara beredd på att vi får möta sådant igen — så länge vi inte förändrar de grundläggande orsakerna till problemen. Vi måste ge människor en möjlighet att investera i utbildning och därefter gå in i yrkesverksamhet och få en lön som netto efter skatt är sådan att de faktiskt kan leva på sin lön, betala sina studieskulder etc. Vi måste alltså få ett skattesystem som innebär att man också med rimliga bruttolöneökningar kan åstadkomma rimliga faktiska inkomstförstärkningar för vanliga löntagare. Herr talman! Jag skall begränsa mig till att i detta mitt första inlägg bara ta upp en del av betänkandet, nämligen den som har med ungdomarna att göra. Vi har fört många och långa debatter om regeringens politik för att pressa ned ungdomsarbetslösheten — framför allt om ungdomslagen. Vi moderater har fått utomordentligt mycket skäll från socialdemokraterna för att vi gång på gång har kommit tillbaka och kritiserat följderna av i första hand ungdomslagen. Nu har vi från regeringen fått ett förslag som är litet förvånande. Jag tänker begränsa mig till att fråga Mona Sahlin och, herr talman, jag gör det i förhoppningen om att få ett ärligt svar. Vilka är orsakerna till att regeringen nu föreslår att 250 milj.kr. skall tas från anslaget till ungdomslag och satsas på s.k. inskolningsplatser i näringslivet? Vilka är orsakerna till att inskolningsplatserna skall vara förbehållna de ungdomar som har en genomgången gymnasial utbildning bakom sig? Det vore bra för den fortsatta utformningen av politiken mot ungdomsarbetslöshet om vi fick ett rakt, klart svar så att vi kunde avsluta trätan om orsakerna till de negativa följderna av den politik som hittills har bedrivits. Herr talman! Jag skulle också ha ställt en fråga till Helge Hagberg, som har anmält sig på talarlistan för att med stor sannolikhet orda litet om den s.k. Örebromodellen, men eftersom han inte är här är det litet svårt att göra det. Jag vill återkomma till Helge Hagberg när han kommer upp i debatten. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer som har moderata ledamöter som undertecknare.

Herr talman! Centerpartiets uppfattning är att sysselsättningspolitiken måste få en offensiv inriktning, där nya och varaktiga arbetstillfällen skapas. Trots högkonjunkturen är arbetslösheten fortfarande hög. Vi kan konstatera att socialdemokraterna har gjort en hel del misslyckanden på detta område. Trots många vida löften som socialdemokraterna gett har vi kvar en hög arbetslöshet, och det är beklagligt. Tyvärr har riksdagen inte ställt sig bakom den offensiva och aktiva näringsoch regionalpolitik som centern förordat utan har tidigare i år gått emot våra yrkanden. Vi beklagar det, eftersom våra offensiva förslag till nya jobb var en förutsättning för vårt besparingsförslag inom arbetsmarknadsverkets ansvarsområde. Den otillräckliga arbetsmarknaden har skapat särskilda problem för ungdomen. Centerpartiet har lämnat en rad förslag, vilka syftar till att underlätta ungdomens inträde på arbetsmarknaden. Vi har föreslagit ett samlat kommunalt ansvar för alla ungdomar upp till 19 år och en utveckling av ungdomsplatser och ungdomslag för att skapa bättre möjligheter till arbete i det enskilda näringslivet. Socialdemokratin har avvisat våra förslag och i huvudsak förordat placering av ungdomar inom den offentliga sektorn. Det är först sedan AMS nu har aktualiserat förslag om s.k. inskolningsplatser som regeringen följer upp tankegångar som liknar centerpartiets. Vi tycker detta är bra, men vill samtidigt varna för att regeringens hittillsvarande halvhjärtade engagemang i denna fråga skall få bli rådande i det fortsatta arbetet. I reservation 3 motsätter vi oss förslaget till ändrade regler för flyttningsbidrag. De stora skillnader som nu råder mellan olika delar av vårt land när det gäller sysselsättningsmöjligheterna måste mötas med en aktiv regionalpolitik, som skapar nya arbetstillfällen i de mest utsatta områdena, och inte med en förstärkt flyttlasspolitik. Mot denna bakgrund finns det inte skäl att stimulera till ökad flyttning genom att ge flyttningsbidrag till personer som tar jobb med mer än tre månaders varaktighet utanför den egna hemorten. Vi avstyrker också förslaget i propositionen om att flyttningsbidrag skall kunna lämnas till byggnadsarbetare oberoende av om traktamente utgår. Vår uppfattning är att arbetsgivare skall svara för de kostnader som uppkommer vid hemresor. I reservation 6 tar vi tillsammans med folkpartiet upp frågan om folkhögskolornas roll i utbildningen av arbetslösa. Vi vill i detta sammanhang understryka den betydelsefulla roll som folkhögskolorna spelar när det gäller att ge arbetslös ungdom en bra utbildning. Det bör särskilt påpekas att det finns en stor grupp ungdomar vars arbetslöshet beror på närmast sociala skäl. Det är för just denna grupp ungdomar som folkhögskolornas särskilda möjligheter kommer till sin rätt. Den speciella miljö som råder, med bl.a. internatundervisning, har visat sig ha en positiv inverkan. Därför är det viktigt att kurser för arbetslös ungdom får anordnas vid folkhögskolorna på samma sätt som tidigare. Det är en stor risk att så inte kommer att bli fallet, om riksdagen bifaller utskottets förslag i betänkandet. I reservation 13 kräver vi en parlamentarisk utredning om åtgärder för ungdomar i åldern 20-24 år. För denna ungdomsgrupp kvarstår problemen på arbetsmarknaden, med en hög andel öppet arbetslösa. Samhället bör därför studera just denna ungdomsgrupps svårigheter. Vi föreslår att en parlamentarisk utredning tillsätts med direktiv att analysera och finna lösningar på de svårigheter som denna grupp av ungdomar har att vinna inträde på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 6, och 13.

Herr talman! Regeringen berömmer sig av att arbetslösheten minskar, men det är ett påstående vars sanningshalt kan ifrågasättas. I den s.k. högkonjunkturen är det fortfarande stor arbetslöshet. Betydande regionala skillnader uppvisas, och de strukturella arbetslöshetsproblemen ökar. Män niskor i glesbygd och strukturomvandlingsområden har en mycket besvärlig arbetsmarknad. De handikappade ställs konsekvent utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Ungdomarnas möjlighet att få fasta jobb är lika liten som tidigare. Ungdomsarbetslösheten göms undan i ungdomslag och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Rekryteringsstödet skall nu enligt regeringens förslag göras om och delas upp i två former, en för långtidsarbetslösa och en för övrig svårplacerad arbetskraft. Det nya i regeringens proposition är förslaget till inskolningsplater. De skall vara till för 18-19-åringar, och platserna skall tas fram i industrin och hela det privata näringslivet. Förslaget om inskolningsplatser som alternativ till ungdomslag förutsätter att parterna på arbetsmarknaden träffar avtal om en sådan lösning. Avtalet skall vara klart till den 1 oktober. Statsbidrag skall utgå med högst 50 96 av den totala lönekostnaden och ges under högst sex månader. Förslaget om inskolningsplatser är inte insatt i någon politik som leder till fler fasta jobb. Förslaget kan däremot vara positivt i den meningen att ungdomen får erfarenheter av industrimiljö. Hela förslaget kan emellertid ses som ett förslag om subventionerad provanställning. Det är en uppenbar risk för att inskolningsplatserna blir ytterligare ett näringslivets instrument för utsortering av ungdomar. Dessutom kan det allvarligt ifrågasättas om det över huvud taget skall utgå statsbidrag i ett läge när företagens vinster har nått rekordnivå. Vpk:s inställning är att politiken skall inriktas på att erbjuda ungdomen fasta jobb med en lön som det går att leva på. Vi är positiva till att ungdomar kan beredas jobb inom industrin, men det måste framläggas förslag som leder till fasta jobb. Vi föreslår dessutom att de kostnader som samhället åsamkas genom att framför allt det privata näringslivet inte kan tillgodose behovet av arbete åt alla skall täckas genom att man till statskassan tar in medel via en särskild ”ungdomsskatt” på främst de vinster och förmögenheter som byggs upp inom företagen. Vpk ställer även som villkor för att godkänna förslaget om inskolningsplatser att dessa inte blir detsamma som subventionerade provanställningar. Statsbidrag på 50 Z av lönekostnaderna under sex månader bör enligt vår mening utgå endast om ungdomarna får ett fast arbete efter inskolningstiden. Bidragen bör därför utbetalas i efterskott. Herr talman! Vpk-reservationen nr 11 handlar om den s.k. Örebromodellen. Ungdomar i gruppen 20-24 år har problem på arbetsmarknaden. För dem minskar arbetslösheten obetydligt trots en viss konjunkturförbättring under åren 1984 och 1985. Andelen långtidsarbetslösa ökar också om man inte vidtar några åtgärder. Orsaken till den försämrade situationen för 20-24-åringarna är delvis att kommunernas arbetsförmedlingar prioriterar 18-19-åringar sedan lagen om ungdomslag tillkom. Genom det projekt som bedrivs enligt Örebromodellen har man i stort lyckats lösa arbetslöshetsproblemen avseende de öppet arbetslösa bland 20-24-åringarna i Örebro kommun. Den kvarstående arbetslösheten utgörs mest av korttidsarbetslöshet under en karenseller söktid, då många ungdomar får arbete eller utbildning. De som inte lyckas få arbete eller utbildning under karenstiden erbjuds ungdomsarbete. Detta innebär att de ungdomar som inte får fast arbete på arbetsmarknaden i stället för att gå kvar i arbetslöshet under längre perioder blir föremål för en planerad åtgärd. Däremot löser inte projektet ungdomsarbetslösheten i den meningen att flera jobb skapas eller att antalet ungdomar utanför den öppna arbetsmarknaden minskar, men man måste se till den samhällsnytta som uppnås. Efter en försöksverksamhet under två år kan man inte göra en rättvisande utvärdering av Örebromodellen. Projektet måste få leva vidare för att man skall kunna bedöma om det är samhällsekonomiskt försvarbart. Man kan emellertid redan nu konstatera att Örebromodellen har öppnat nya möjligheter och inneburit att ett flertal ungdomar fått anställning på den öppna arbetsmarknaden eller anställning med lönebidrag. Genom Örebroprojektet har många arbetslösa ungdomar fått möjlighet att på ett mjukt sätt komma in i arbetslivet. En avveckling av projektet innebär att ca 400 ungdomar och 19 handledare kommer att bli tvungna att ställa sig i arbetslöshetskön. Det överensstämmer inte särskilt bra med de löften om välfärd och sysselsättning som regeringen gav under valrörelsen. Från AMS sida har man klart uttalat sig för arbete i första hand och kontant understöd i andra hand. Det är konstigt att utskottet inte tagit fasta på detta och föreslagit att medel skulle ställas till förfogande för att genomföra projektet på ett riktigt sätt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna 11 och 14 samt till motion 568, yrkande 19, som hänför sig till utskottets hemställan under punkt 6, mom. 1, om bidragsvillkor för inskolningsplatserna.

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att inte heller jag tänker gå in i detalj på frågor som rör arbetsmarknadsutvecklingen. Som Bengt Wittbom sade gjorde vi det i anslutning till debatten om budgetpropositionen. Jag vill ändå göra några konstateranden. Visst kan man konstatera att vi har reducerat arbetslösheten och att sysselsättningen har ökat. Visst är allt detta också ett resultat av en målmedveten satsning, en politisk strävan och stora resurser. Men vi kan även konstatera att arbetslösheten fortfarande är hög — enligt de krav vi ställer på samhället. Detta säger vi trots att Sverige har en för Europa mycket låg arbetslöshet. Socialdemokratin har höga krav på sig själv när det gäller vår kärnfråga om rätten till arbete åt alla, och det skall vi fortsätta att ha. Men utvecklingen på arbetsmarknaden sedan budgetpropositionen debatterades här har ju som sagt inte gett anledning till förslag till några avgörande förändringar. Kompletteringspropositionen, som vi nu diskuterar, innehåller dels förslag till åtgärder som är inriktade på att tillväxtmålen skall kunna uppnås, dels förslag till kompletterande åtgärder för särskilt utsatta grupper. Jag skall beröra några av de viktigare inslagen i propositionen. Johnny Ahlqvist kommer senare att beröra strukturstödet för byggarbetsmarknaden. Jag vill börja med att ta upp detta med ändrade regler för flyttningsbidraget. Enligt förslaget i propositionen är detta bidrag numera till för att kunna hjälpa också dem som har fått kortare anställning, minst tre månader. Jag tycker att det är viktigt att framhålla att även de som måste flytta skall få all hjälp som samhället kan ge. En sådan här stödform stimulerar inte till flyttning, men däremot stöttar den dem som tvingas att flytta. Jag vill också nämna att det föreslås att man inom det nya systemet för upphandling av utbildning också skall prova köp av utbildning från det reguljära utbildningsväsendet. Detta skall även gälla de särskilda kurser för arbetslös ungdom som folkhögskolorna anordnar. Både regering och utskott har konstaterat att det därför inte längre behövs någon särskild ram för sådana kurser. Jag vill till att börja med, precis som Charlotte Branting, betona den vikt och den nytta som dessa kurser har haft och i fortsättningen kommer att ha. De ger grundkunskaper och innebär för många ungdomar en ny studiestart. Utskottet har på ett flertal ställen i betänkandet också framhållit att man utgår från att arbetsmarknadsmyndigheterna kommer att utnyttja de ändrade reglerna till att köpa de kurser för arbetslös ungdom som behövs. Det nu föreliggande beslutet betyder att ramen tas bort. Men jag tycker inte att det finns någon anledning till oro — det bör även gälla för de andra partierna. En ram är ju också ett tak som försvinner. För att motverka den oro som många ändå har givit uttryck för, har utskottet valt att ge regeringen till känna att man utgår från att folkhögskolekurser även fortsättningsvis kommer att anordnas för arbetslös ungdom. Detta är viktigt att framhålla, det vill jag ytterligare stryka under. En annan stor och viktig fråga som vi i dag — och kanske även framdeles den viktigaste — har att diskutera, är just arbetsmarknadsinsatser för ungdomarna. Vi har talat om detta vid många tillfällen här i kammaren, och vi kommer att göra det många gånger till. Under de senaste åren har det skapats en hel del nya lösningar som ofta även har varit effektiva. Men målet kommer självfallet, Karl-Erik Persson, att vara fasta jobb — inte bara åt ungdomarna, utan åt alla människor i vårt land. Det borde vara en självklarhet även för Karl-Erik Persson. Det är inte bara vpk som tycker att det är bättre med fasta jobb, utan det kravet står vi nog alla bakom. I propositionen redovisas några av de utvärderingar som har gjorts av de åtgärder vi i dag har satt in. Jag skall inte här dra resultatet av dessa utvärderingar, men jag kan rekommendera dem till läsning för den som ytterligare vill sätta sig in i dessa frågor. Ungdomslagen är enligt vår uppfattning en relativt effektiv form av arbetsmarknadsinsats. Men den omfattar väldigt många olika ungdomsgrupper, med olika bakgrund. Därför är självfallet behoven också många och olika. Det har länge varit en strävan att på olika sätt försöka utnyttja näringslivet mer än vad som sker i dag för att ge ungdomar arbetslivserfarenhet. Det har förvisso gjorts många försök, men nu kan vi förhoppningsvis se slutresultatet i form av det som fått namnet inskolningsplatser. Som många känner till, förutsätts för dessa platser att ett avtal kommer till stånd mellan parterna. Det skall främst gälla industrin. Det är också viktigt att understryka att en jämn könsfördelning bör uppnås. Industrin tenderar att oftare anställa pojkar, och den stora gruppen arbetslösa är flickor, vilket märks även i ungdomslagen. I propositionen stryks mycket noga under att ungdomslagen även fortsätt ningsvis skall vara den sista åtgärden som tas i bruk. Regeringen räknar med, — Prot. 1985/86:162 som tidigare sagts, att ett avtal skall kunna gälla från den I oktober, att 10 000 4juni 1986 LG 5 ; « ä ande åtgä De viktiga målen med inskolningsplatserna är självfallet att de skall ge SAGE AROrAEn arbetslivserfarenhet, insyn i olika delar av arbetsmarknaden och en inskolning. De kommer att bli ett värdefullt komplement till övriga åtgärder för ungdomar på arbetsmarknaden. Detta kan renodla ungdomslagen ännu mer, för att riktas mot de grupper av ungdomar som har de största behoven av att få en orientering om utbildningsvägar, ett socialt stöd och en grundläggande erfarenhet. Det är ett ärligt besked, Bengt Wittbom, att detta länge har varit en strävan. Det kanske är så, som även Ingvar Karlssons i Bengtsfors inlägg andades, att det är ”surt, sade räven”. Det har talats om detta länge, men nu kommer en socialdemokratisk regering, förhoppningsvis med hjälp av parterna, att kunna se till att ett sådant här förslag genomförs. Låt oss vara glada över det för ungdomarnas skull! Bengt Wittbom frågade varför inskolningsplatserna är förbehållna gymnasieutbildade ungdomar. Det har länge varit en strävan att alla ungdomar skall ha rätt och nästan skyldighet att gå i gymnasiet innan de söker sig ut på arbetsmarknaden. En utbildning är nämligen värdefull för de enskilda ungdomarna, inte bara för deras arbetslivserfarenhet senare. Jag vill än en gång uppmana moderaterna att läsa både propositionen och betänkandet, där det på flera ställen står att utbildning fortfarande är den första åtgärden. Därför är er reservation 9 ganska onödig. När det gäller ytterligare förändringar av ungdomslagen har arbetsmarknadsministern och även utskottet sagt nej till AMS förslag att förlänga anvisningstiden från tre veckor till tre månader. Folkpartiet och moderaterna vill förlänga anvisningstiden, men jag tror att det vore mycket olyckligt. Man skall komma ihåg att för de ungdomar som har slutat skolan är anvisningstiden i dag tre månader, men för de övriga grupperna kan tre månader bli en period av sysslolöshet. Detta strider mot grundtanken med ungdomslagen, som skall vara en snabb metod om andra åtgärder inte går att använda. Örebromodellen innebär att kommunalt beredskapsarbete varvas med utbildning just för gruppen 20-24-åringar. Kommunen har fått statsbidrag med 80 2 av lönekostnaderna. Det sades från början att det var en försöksverksamhet i två år, och de två åren har nu gått. Det resultat vi kan se i dag är att ingen ifrågasätter att försöket har haft ett värde. Ett särskilt avtal har också tecknats mellan Kommunförbundet och arbetstagarorganisationerna om att andra kommuner också skall få samma möjlighet med 75 X statsbidrag. Det finns därför inte längre någon anledning att särbehandla Örebro —- försöksperioden har gått ut, och den bör inte förlängas. Jag vill betona att ingen har ifrågasatt värdet av Örebromodellen, som det lät i Karl-Erik Perssons beskrivning. Det är upp till kommunen och arbetsförmedlingen i Örebro att hitta former för en fortsatt verksamhet. Avslutningsvis vill jag säga till centern att jag tyvärr inte tror att någon parlamentarisk utredning — hur stor nytta de än kan göra ibland — kommer att 133 Prot. 1985/86:162 «kunna hjälpa 20-24-åringarna att få fast arbete på arbetsmarknaden. Vi vet sedan tidigare debatter att det är fråga om långtidsarbetslösa, ofta lågutbildade och boende i glesbygd. Dessutom är detta en mycket stor åldersgrupp. Det är därför viktigt att de åtgärder som i dag kan vidtas utnyttjas fullt ut för denna grupp. Det handlar om utbildning, regionalpolitik, tillväxt och nya jobb, dvs. sådant som gäller även andra grupper i vårt samhälle. Här behövs politikernas, arbetsmarknadens parters och näringslivets gemensamma insatser för att man skall lyckas komma en bit närmare målet om arbete åt alla. Därmed yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Det kan inte vara lätt att vara socialdemokratisk företrädare i den här debatten. Man talar om de stora saker som har uppnåtts för att öka sysselsättningen och hejda arbetslösheten. Men det är en sak att tala om åtgärderna och en annan sak att förverkliga dem, Mona Sahlin. Vi har lika stor öppen arbetslöshet nu som vi hade i april 1982. Vi har fler människor sysselsatta med hjälp av kortsiktiga åtgärder än vi hade då. Då hade vi ekonomisk kris, nu har vi de bästa tiderna någonsin, om man får tro regeringen. Jag förstår att detta är besvärligt. En replik om ungdomslagen håller nog, Mona Sahlin. Hon säger att socialdemokraterna alltid har strävat efter förändring och förnyelse. Det märkliga är egentligen att ni inte, vid alla de tillfällen här i kammaren som det har förelegat liknande förslag, har följt de förslagen. Varför har ni inte gjort det? Detta är inte det första tillfället då det finns fristående utvärderingar som redovisar alla de negativa följderna av ungdomslagen. Det som har kommit nu är bara en del av en mängd utvärderingar. Det är intressant att lyssna på hur olika socialdemokratiska företrädare betecknar ungdomslagen som instrument, t.ex. hur bra den är. Mona Sahlin säger att det är en relativt effektiv form. Arbetsmarknadsministern brukar säga att det är det bästa som någonsin har hänt. Då kan man fråga sig: Varför minskar man någonting som är det bästa som någonsin har hänt? Jag tror att vi kan vara överens om att ungdomslagen som den har tillämpats har lett till inlåsningseffekter, till undanträngning av riktiga jobb, framför allt av ungdomars ingångsjobb, och ensidig inrikting på den offentliga sektorn, som absolut inte har framtidsjobben för ungdomarna. Den offentliga sektorn rekryterar inte ungdomar i någon stor utsträckning, det vet vi. Det håller inte, Mona Sahlin, att om anvisningstiden säga att arbete i ungdomslag är den absolut sista åtgärden. Det spelar ingen roll hur många gånger Mona Sahlin säger det, när hon i nästa stund konstaterar att anvisningstiden inte kan vara anpassad efter denna målsättning, utan man måste ha kort anvisningstid, så att dessa åtgärder snabbt kan sättas in. Hör inte Mona Sahlin själv att detta inte stämmer? Man kan inte lägga pussel med bitar som inte passar, för då blir det inget färdigt pussel. Jag tycker att ni skulle ha gjort som AMS ville att ni skulle göra och som vi moderater har velat i flera år, nämligen förlängt anvisningstiden och gjort ungdomslagen till en absolut sista åtgärd, framför allt en åtgärd som sätts in när också ungdomarnas egna initiativ och verksamheter för att hitta riktiga jobb har prövats. Det, herr talman, är själva poängen och skillnaden mellan oss. Mona Sahlin och socialdemokraterna utgår ifrån att ungdomarna inte gör någonting när de är arbetslösa. Vi utgår ifrån att de söker jobb, och det är en bra verksamhet.

Herr talman! Jag skall börja med att ta upp folkhögskolekurserna. Jag tycker det är bra att vi i utskottet varit överens om att den upphandling som vi talat om i betänkandet kan göras. Jag vill sedan berömma Mona Sahlin för att hon säger att målet är fasta jobb åt alla, även ungdomar. Det är vi helt överens om. Men när skall vi nå dit? Jag har framför mig arbetsmarknadsstyrelsens arbetsmarknadsstatistik. Tittar vi på den inser vi att det lär ta mycket lång tid innan vi når dit. SCB har räknat ut att 389 000 var arbetslösa någon gång under 1985. Tittar vi på gruppen 16-24-åringar finner vi att 171 000 var arbetslösa någon gång under 1985. Jag kan därför inte hålla med Mona Sahlin om att vi kommer dit på lång lång tid än. Sedan till den s.k. Örebromodellen. När man lägger ned Örebromodellen blir konsekvensen att 400 ungdomar och 19 handledare direkt drabbas av arbetslöshet. Det skulle vara intressant att höra om Mona Sahlin haft kontakt med kommunalrådet i Örebro län, som verkligen kämpat för att Örebromodellen skulle få leva vidare, så att man kunde göra en riktig utvärdering — det är det man begär; man vill inte att det här skall vara en varaktig modell, men man tycker att den har tillämpats alldeles för kort tid. Anna-Greta Leijon berömmer i det hon skriver om Örebromodellen, och så tar man bort pengarna! Det är ju inte konsekvent. Först tycker man att någonting är bra, och så tar man bort pengarna! Det är ju precis som om man ville ställa de här ungdomarna utanför den möjlighet de nu har till både skola och arbete till en viss del.

Herr talman! Mona Sahlin slår sig för bröstet och säger att sysselsättningen har ökat. Det har den gjort, men man måste säga att det vore märkligt om den inte hade gjort det, om man betänker att vi nu har högkonjunktur. Men trots att vi har en högkonjunktur är det nu högre arbetslöshet och fler i arbetsmarknadspolitiska åtgärder än under lågkonjunkturen i början av 1980-talet. Och ändå säger man: Vi har lyckats med vår politik! Det innebär ju ett misslyckande för sysselsättningspolitiken. Ni har misslyckats med sysselsättningspolitiken precis som med regionalpolitiken. Det är därför ni hela tiden spär på med flyttningsbidrag. Centerns uppfattning är klar: Man måste ha en aktiv regionalpolitik, som gör att folk inte behöver flytta från sin hembygd utan kan få ett jobb där de vill bo. Men tyvärr är en del tvingade att flytta, och då är det många gånger så att det kan krävas bidrag i olika former — det är helt klart. Detta visar att ni inte vill föra någon aktiv regionalpolitik, utan ni vill ha en flyttlasspolitik, Mona Sahlin. Flyttningen har aldrig varit så stor som sedan ni kom till makten 1982. Jo, den var det på 1960-talet — även då regerade socialdemokraterna. Det är bara att beklaga. Ni motsatte ert.ex. länsanslagen, som är ett bra sätt att bedriva regionalpolitik på. Ni var inte på något sätt intresserade. När det gäller folkhögskolorna förpliktar inte betänkandet till någonting, så folkhögskolorna kan inte planera efter det. Det är bättre om det finns en ram att planera inom. Socialdemokraterna brukar vara pigga på planering, men det gäller inte i det här fallet. De tycker att folkhögskolornas planering nu kan tillåtas gå vind för våg. Det är möjligt att det kommer att göras upphandlingar, men det mest troliga är att så inte kommer att ske. Man skriver vidare om att arbetslösheten kommer att öka. Det är också möjligt att så kommer att bli fallet med tanke på att arbetslösheten nu är så stor trots högkonjunkturen. Det kommer ju så småningom en lågkonjunktur. Jag tror inte att någon upphandling kommer att ske på folkhögskolorna, och det är i så fall beklagligt.
Herr talman! Bengt Wittbom tycker synd om mig och menade att det inte kan vara lätt att vara socialdemokrat. Jag tycker alltid att det är lätt att vara socialdemokrat. I vad gäller ungdomslagen ställer Bengt Wittbom frågan: Varför nu? Det har ju tidigare framförts förslag liknande det som nu är aktuellt. Men det har varit en stor skillnad, nämligen att de förslagen ofta har utgått från att riksdagen skulle förorda lägre löner för de ungdomar det gäller. Vad vi nu säger är att parterna skall sluta ett avtal under vissa former, och det är något helt annat, Bengt Wittbom. Varför minska på något som är bra? frågar han vidare. Vi har hela tiden utgått från att ungdomsgruppen inte är homogen. Det handlar om att vidta olika åtgärder för olika typer av ungdomar. Vi kan nu förhoppningsvis från ungdomslagen flytta ut en grupp som har större nytta av att direkt komma ut i industrin. Vi har hela tiden haft en sådan ambition. Vad det har gällt har varit att finna former för att förverkliga den, och jag hoppas att inskolningsplatserna kommer att vara en sådan form. Charlotte Branting är orolig i vad gäller anvisningstiden och menar att den redan nu skulle behöva omfatta tre månader. Men det är viktigt att komma ihåg att tre månaders anvisningstid ju redan är genomförd för de ungdomar som går ut från en utbildning. För övriga ungdomar räcker det mycket ofta med tre veckor för att man skall kunna konstatera vilken typ av åtgärder som behöver sättas in. Det är inte alls så att arbetsförmedlingen slentrianmässigt i första hand placerar in dem på ungdomslag. Väg detta mot risken att en grupp av ungdomar som vi vet behöver ungdomslagen skall få gå sysslolösa i tre månader i väntan på placering i ungdomslag. Karl-Erik Persson frågar varför 400 ungdomar skall bli arbetslösa i Örebro. Man vill på något sätt lägga skulden för detta på utskottet och arbetsmarknadsministern. Men förutsättningen är i sådana fall att kommunen inte förmår anvisa fortsatta åtgärder. Man var vidare överens om att försökverksamheten enligt Örebromodellen skulle få statligt bidrag under två år. Nu fullföljer man riksdagens beslut härom. Kan skulden för detta då läggas på arbetsmarknadsministern? Örebromodellen har dessutom varit så lyckosam att det slutits ett avtal som ger fler kommuner möjlighet att bedriva motsvarande verksamhet. Till Ingvar Karlsson i Bengtsfors vill jag slutligen säga följande. Om man lyssnade noga kunde man konstatera att jag sade att vi alls inte är nöjda med den utveckling som ägt rum. En socialdemokrat är aldrig nöjd förrän arbete åt alla är en realitet, och det är viktigt att slå fast det även här. Jag konstaterade att arbetslösheten har sjunkit, att det har kommit till nya jobb i framför allt industrin men att arbetslösheten fortfarande är, mätt med våra mått, hög. Jag är även efter denna debatt övertygad om att en medveten socialdemokratisk regeringspolitik kommer att leda långt mycket närmare målet än en splittrad borgerlig politik.

Herr talman! Nej, arbetslösheten har inte sjunkit, Mona Sahlin. Statistiken från AKU, AMS och SCB visar att i april 1982 var 111 900 personer öppet arbetslösa, i april 1986 112 000. I april 1982 var 97 200 personer sysselsatta i korta arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i april 1986 var det 101 300. Arbetslösheten har inte sjunkit. Sluta därför att påstå det! Jag tycker att det räcker att säga att sysselsättningen har ökat, för det har den faktiskt gjort. Så några ord om ungdomslagen. Om inte löneförhållandena för ungdomar i näringslivet skall förändras, vad skall då det här avtalet handla om? Varför behövs det då ett avtal som hanterar lönerna? Skall avtalet innebära ännu högre ungdomslöner, eller vad då? Det är klart som dagen att man vill eftersträva en anställningsform och en löneform som är anpassade till vad man räknar med att ungdomarna skall göra. Mindre produktiva insatser innebär också lägre löner — det är en självklarhet, och det tror jag att både arbetstagaroch arbetsgivarsidan har alldeles klart för sig. Sedan kan jag inte underlåta att säga några ord om Örebromodellen. Jag hade tänkt vänta med det tills Helge Hagberg, socialdemokrat från Örebro, hade inträtt i kammaren, men han kommer tydligen inte, och det förstår jag. Jag kan berätta hur hans kollega kommunalrådet Axel Gisslén gjorde under valrörelsen. Så fort han fick se mig eller någon annan moderat, pekade han mot oss och sade: Får moderaterna och Bengt Wittbom någonting att säga till om, då försvinner Örebromodellen. Det är garantin för att den försvinner. Rösta på socialdemokraterna och garantera Örebromodellens framtid! Mer behöver inte sägas, herr talman. Det var inte så att man var överens om några två år. Socialdemokraterna här i Helsingfors och i kanslihuset tyckte kanske att det var lagom med två år, men det tyckte inte Axel Gisslén. Jag förstår, Mona Sahlin, att det är en liten fnurra på tråden för ögonblicket internt i den här frågan. Jag tycker att det är bra att anslaget till Örebromodellen dras in. Jag tycker att det är bra att ungdomslagens omfattning minskar. Jag tycker att det är bra att terapikedjan har börjat nedmonteras. Mig spelar det ingen roll, om det är en socialdemokratisk eller en borgerlig regering som gör det. Men låt oss, Mona Sahlin, få en diskussion om grundorsakerna till att ni gör det här. Det skulle minska möjligheterna till en hel del onödiga diskussioner i framtiden.

Herr talman! Det hade varit intressant om Mona Sahlin hade läst den skrift — 4 juni 1986 som högskolan i Örebro har gett ut där man jämför Örebromodellen med liknande projekt som genomförts här i landet. Där framgår att Örebromodellen är helt suverän i den del som gäller ungdomar. Avtal kan ju förlängas, Mona Sahlin. Örebro kommun har begärt en förlängning, plus att man inte har utnyttjat de medel som regeringen ställt till förfogande. Man utnyttjade 28 miljoner av tilldelade 48. Det tyder på att man från början var beredd att betala mycket mer. Men Mona Sahlin får vara nöjd med att hon får medhåll från Bengt Wittbom. Det tycker jag är rätt så bra. Det är precis som Bengt Wittbom säger att Axel Gisslén faktiskt använde detta som ett argument i valrörelsen. Det är helt riktigt. I och med att jag kommer från samma län så känner jag till detta. Jag tycker att man skall vara litet försiktig med inskolningsplatserna, för de kan bli ytterligare ett instrument för näringslivet för utsortering av ungdomar. Man kan inte komma ifrån att inskolningsplatserna kan vara ett led i en sådan utveckling. Så man kanske skall vara litet försiktig när man träffar avtalen och försöka konstruera dem så att de inte får denna effekt. Det är en stor risk för det. Man skall kanske inte vara så glad och tro att inskolningsplatserna skulle innebära en lösning för dessa ungdomsgrupper.
Herr talman! Bengt Wittbom kommer tillbaka till frågan om lönerna när det gäller inskolningsplatser. Jag vill då åter påpeka att det är arbetsmarknadens parter som skall fatta beslut och sluta avtal om lönerna, inte Bengt Wittbom eller någon annan i denna kammare, dess bättre. Det är en väldigt viktig princip som det är väsentligt att hålla fast vid även fortsättningsvis. När det gäller Örebromodellen vet jag inte om jag är riktigt överens med Bengt Wittbom. Jag vet inte om Bengt Wittbom är helt på det klara med vad han och jag tillsammans har skrivit i detta betänkande. Vi skriver följande: ”Örebroförsökets värde som fungerande modell för hur ungdomar kan stödjas med varvning av utbildning och arbete är inte ifrågasatt från något håll.” Det är viktigt att poängtera att den erfarenhet som Örebroprojektet har gett oss här, kommunerna och arbetsförmedlingarna om hur man kan utnyttja varvningen har varit värdefull. Den modellen hoppas jag att vi skall få ha i fortsättningen, men inte i form av specialstöd som infördes som försöksverksamhet och som från början sades skulle gälla i två år. Alla kommuner, inkl. Örebro, har en annan möjlighet via de avtal som har slutits. Det är bara att hoppas att också Örebro kan få del av dem och kan fortsätta med åtgärderna för ungdomarnas skull. Inskolningsplatserna och rekryteringsstödet, som finns upptagna i kompletteringspropositionen, kommer att kunna hjälpa även ungdomarna i Örebro. De är naturligtvis inte uteslutna från de övriga stödformer som vi har i det här landet. Sedan om ungdomslagen. Jag har sagt här i dag och i alla andra debatter i denna kammare som handlat om ungdomslagen att det står i propositionen och i själva lagen om ungdomslagen att de skall användas som sista åtgärd. Det pår inte att understryka detta mera. Det är viktigt att framhålla att ungdomarna, för att de skall få en ordentlig chans på arbetsmarknaden till 139 fasta jobb, måste ha en riktig utbildning. Det är vi helt på det klara med. Det kommer att vara ännu viktigare nu när den nya tekniken träder in att ungdomarna står väl rustade även utbildningsmässigt. Det har ingenting att göra med att vi tycker att tre månaders sysslolöshet är någonting negativt. Ungdomslagen kommer alltid att vara en väldigt värdefull och viktig åtgärd i detta sammanhang. Det finns en grupp ungdomar som i dag inte vet vad de vill läsa eller om de vill läsa någonting i skolan. De får inte något socialt stöd från någon. För dem kommer ungdomslagen alltid att vara ett viktigt instrument. Då är det farligt att förlänga tiden till tre månader just för den gruppen. Låt oss tillsammans hjälpa till med att få de problem som finns på sina håll med anvisningstiden lösta och få arbetsförmedlingarna att i större utsträckning använda andra tillgängliga åtgärder. Kanske den bild som i dag inte är helt ljus kan bli litet ljusare även för ungdomarna.

Herr talman! Jag kommer att ta upp de delar i betänkandet som berör byggverksamheten, och då främst strukturstödet för handikappade byggnadsarbetare, uppsökande verksamhet bland arbetslösa byggnadsarbetare samt tidigareläggande av byggande, samt de reservationer som finns på dessa områden. I dag finns det ca 300 000 personer som arbetar inom byggsektorn. För många av dessa gäller inte samma trygghet som inom den övriga arbetsmarknaden. Att bli äldre eller arbetshandikappad som byggnadsarbetare kan sluta med att man blir tvungen att lämna sitt arbete, därför att det helt naturligt inte finns samma möjlighet till omplacering som i övriga branscher. Inom byggverksamheten har pågått och pågår fortfarande en omstruktureringsprocess, vilket innebär att det finns en grupp inom kåren som riskerar att slås ut från möjligheten till arbete. Detta medför en stor risk för att ett mycket stort yrkeskunnande samtidigt försvinner. De som slås ut är ofta människor med mycket lång erfarenhet. Tyvärr kan man förutse att omstruktureringsprocessen kommer att pågå ytterligare flera år, och risken finns att problemen då förstärks ytterligare. Med anledning av detta gav regeringen AMS i uppdrag att utreda frågan och komma med förslag till lösningar. AMS har gått in i förhandlingar med de åtta största byggföretagen i Sverige och Byggförbundet för att bilda en företagsform, som kan erbjuda arbetshandikappade och äldre arbetskraft arbete på särskilda objekt. Förhandlingsresultatet har blivit att en organisation skall bildas både centralt och regionalt. Organisationen har fått arbetsnamnet Galaxen. På det regionala planet skall byggföretagen bilda ett aktiebolag som skall samordna verksamheten och anställa arbetskraften. De personer som får anställning i Galaxen skall då komma från byggoch anläggningsbranschen. Anställningsformen kommer att vara tillsvidareanställning eller fast anställning, vilket parterna redan i de inledande diskussionerna var överens om. Givetvis är inte avsikten att de personer som hamnar i Galaxen skall bli kvar där, utan målsättningen är att de skall återföras till den ordinarie arbetsmarknaden. I kompletteringspropositionen från regeringen tar man fasta på de synpunkter som framförts i AMS utredning angående problemen inom byggsektorn. Därför föreslår regeringen att det skall införas ett strukturstöd för byggarbetsmarknaden. Stödet skall omfatta en försöksperiod på fem år och omfatta maximalt 2 000 personer. Första året skall verksamheten omfatta 500 personer. Därefter skall den fortsatta utbyggnaden bestämmas av regeringen. Statsbidraget skall utgå med 75 96 av lönekostnaderna under högst tre år för samma individ. Har det inte lyckats att bereda denna person annat arbete under den perioden, kan statsbidrag utgå under ytterligare två år, då med 50 96. Detta innebär att strukturstödet maximalt kan utgå under en femårsperiod. Har det inte lyckats att klara arbetssituationen för den berörda arbetstagaren, får ordinarie arbetsmarknadsåtgärder prövas, inkl. de åtgärder som finns för arbetshandikappade. Då det är en stor satsning som görs och då det är av yttersta vikt att de medel som satsas verkligen används på rätt sätt och i enlighet med de uppsatta målen, föreslår arbetsmarknadsministern regeringen att verksamheten skall följas upp kontinuerligt. Propositionen innehåller förslag om tidigareläggande av byggande. Trots att läget på byggmarknaden är bättre än tidigare år, måste en stimulans ske i vissa regioner där situationen är besvärlig. En sådan region är de sex nordligaste länen, och här föreslås tidigarelägganden för 265 milj.kr. Dessa åtgärder innebär att 600-800 byggoch anläggningsarbetare kan ges sysselsättning under den kommande vintern. De projekt som regeringen föreslår innebär inte bara satsningar för byggfolket utan även en satsning för bättre transporter och utbildningsmöjligheter och innebär därmed ett främjande av tillväxten i dessa län. Sedan år 1983 har uppsökande verksamhet bedrivits bland arbetslösa byggnadsarbetare. Detta har skett i nära samverkan mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundets lokalavdelningar och arbetsförmedlingen. AMS har utrett denna verksamhet och konstaterat att den gett positivt resultat. I utredningen sägs bl.a.: ”Arbetslöshetsperioderna har genom denna verksamhet förkortats och de lediga platserna har tillsatts snabbare. Insatserna har blivit särskilt värdefulla med hänsyn till kontaktmännens goda kännedom om branschen och de arbetslösas personliga och sociala situation.” Eftersom de berörda enbart har positiva erfarenheter av denna verksamhet, föreslås i propositionen att medel för denna fortsättningsvis bör avsättas. När det gäller den uppsökande verksamheten är utskottet inte enigt. Moderaterna har i reservation nr 8 yrkat avslag och föreslår att verksamheten skall ske inom ramen för de vanliga arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det är bara att konstatera att de resurser som finns inte motsvarar de insatser som gjorts, så därför faller motiveringen för moderaternas reservation av sig själv. Herr talman! Avslutningsvis vill jag kommentera den moderata reservationen 7, som behandlar strukturstödet. Moderaterna tycks ha haft väldigt bråttom då de läste arbetsmarknadsministerns förslag i kompletteringspro positionen. Deras motförslag har baserats på resonemang som har föga med fakta i ärendet att göra. När det gäller både reservationerna 7 och 8 samt det särskilda yttrandet om tidigareläggning av byggande överensstämmer det de säger inte med förslagen i propositionen och inte heller med verkligheten. I reservation 7 skriver moderaterna att det vore olyckligt att bygga upp speciella företag för skyddad sysselsättning inom byggbranschen, och man jämför då med Samhällsföretag. Detta påstående överensstämmer inte alls med verkligheten. Det finns ingen avsikt i propositionen att bygga upp speciella företag. Allt arbete för de som är anställda i Galaxen skall ske i befintliga byggföretag. Det är inte heller fråga om skyddad sysselsättning, utan det gäller rehabilitering och anställning med lönebidrag. Det är alltså stor skillnad mot vad som gäller i Samhällsföretag. Vidare påstår moderaterna att företagen måste anställa icke handikappade för att klara av arbetsuppgifterna. Även detta är fel. Galaxen behöver inte anställa icke handikappade personer. Personer såsom instruktörer och arbetsledare finns redan och ingår i den ordinarie arbetarkåren i resp. byggföretag som ger sysselsättning åt dessa människor. Men det allvarligaste i reservationen är den kallsinnighet som moderaterna visar när man konstaterar att det inte är realistiskt att räkna med att dessa människor skall kunna återgå till den reguljära arbetsmarknaden. Redan på förhand dömer moderaterna ut dessa människor. I sin motion hänvisar man till de fria marknadskrafterna. Avsikten med Galaxen är, som jag sade tidigare, rehabilitering, med en målsättning att varje år återföra 10 26 av de placerade till den öppna arbetsmarknaden. Denna rehabilitering skall ske med stöd av byggbranschens anpassningsgrupp inom resp. län. Anpassningsgruppen är ett organ som tillsatts av parterna och där även Bygghälsan och arbetsförmedlingen ingår. Herr talman! Jag skall avsluta med att yrka avslag på reservationerna 7 och 8 och bifall till utskottets hemställan. Förslagen i betänkandet innebär verkligen ett nytänkande om ett socialt ansvarstagande för de människor som i dag i finns byggbranschen. Tyvärr tvingas jag konstatera att moderaterna som vanligt inte är beredda att ta detta sociala ansvar utan går emot utskottsmajoriteten utan att de har något annat realistiskt alternativ.

Herr talman! Projektet Örebromodellen kom i hög grad till på de ungas eget initiativ och efter kontakter direkt med Olof Palme och Anna-Greta Leijon. Regeringen och de berörda ungdomarna själva kunde uppleva hur samhället brydde sig om en utsatt grupp. De kämpade och hade en lyhörd regering som tog sig an deras frågor. På en del håll har det särskilda projektet för 20-24-åringar upplevts som en favör för enbart Örebro och de unga som bor där. Visst kan detta vid en ytlig bedömning se ut så. Men den studie som t.ex. riksrevisionsverket gjort visar att det här projektet inneburit en billig form av insatser. Tar man in alla effekter kanske samhället har vunnit på verksamheten. För de berörda ungdomarna har den definitivt varit bra. Tyvärr innebär nu budgetens rent skenbara utgiftssumma det här negativa synsättet. Det statliga stödet till projektet med ungdomsarbete för 20-24-åringar hade som förutsättning att kommunen för genomförandet skulle få disponera medel motsvarande de kostnader för beredskapsarbete, A-kassa och KAS som staten skulle ha haft om projektet inte genomförts. Utgiften för Örebro kommun har varit större än statens egen insats. Det betyder att staten inte haft utgifter för beredskapsarbete, arbetslöshetsstöd eller KAS till ungdomarna. Motionsledes har vi socialdemokrater från Örebro län föreslagit en fortsatt satsning på projektet ungdomsarbete. Detta har dock inte kunnat villfaras i betänkandet från arbetsmarknadsutskottet. Detta är att beklaga. De borgerliga partierna har hela tiden varit negativa till den här speciella satsningen. Det är bara vi socialdemokrater på Örebrobänken och vpk som i någon form önskar en fortsatt satsning på projektet. Det leder tyvärr inte till bifall till önskemålen. Nu framhåller arbetsmarknadsministern liksom utskottet i det aktuella betänkandet att projektet varit mycket bra. Det kan nu fortsätta efter de reguljära principer som finns, framhåller man. Jag måste uttrycka vissa tvivel till denna optimism. Dessa andra former har sin bestämda volym och sin begränsning i tid för t.ex. beredskapsarbete. Men låt oss avvakta och se vilket resultat som utskottets förslag får. I voteringen kommer de socialdemokratiska ledamöterna från Örebro län att lägga ner sina röster. Vi kommer således inte att stödja vpk-reservationen. Den innehåller inte samma krav som vi ställde i den socialdemokratiska motionen. Vi avvaktar och får med tiden se hur utvecklingen blir. Blir utvecklingen som vi befarar kommer vi i stället att återkomma med våra krav. Men vi får hoppas att det är regeringens förslag och förslaget i betänkandet som kommer att visa sig vara framgångsrika. I så fall får vi vara glada över utvecklingen.

Herr talman! Jag tycker att Helge Hagberg lät ungefär som jag tror att han låter när han försöker förklara för förvånade socialdemokratiska väljare i Örebro varför hans eget parti i regeringsställning avskaffar Örebromodellen. Jag förstår att det inte är så lätt att producera trovärdiga argument för det. I valrörelsen i Örebro sade ni ju inte: Rösta på socialdemokraterna så lovar vi på länsbänken att motionera om ett bibehållande av Örebromodellen efter att den socialdemokratiska regeringen har dragit in anslagen och mer eller mindre medverkat till en nedläggning. Det var inte det ni sade. Ni sade: Rösta på socialdemokraterna för att Örebromodellens framtid skall garanteras. Ni skrämde med vargen, men samtidigt funderade ni inte tillräckligt mycket på vad er egen regering och ert eget parti skulle komma att göra. Helge Hagbergs inlägg i denna debatt visar en sak, nämligen att den ton och den svansföring som socialdemokraterna hade i valrörelsen — det gäller inte bara i Örebro - var litet för hög. Nu är svansen kuperad, Helge Hagberg. Det besvärande för er är emellertid att det inte är en borgerlig regering som har kuperat den, utan det är era egna socialdemokratiska partivänner.